Utrikesutskottets betänkande 16 samt trafikutskottets betänkanden 12, 10 och 11 kommer att debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså utrikesutskottets betänkande 16 om vissa anslag m.m. inom utrikesdepartementets område. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.

Fru talman! Det svenska engagemanget i Interamerikanska utvecklingsbanken, som behandlas i detta betänkande, har kritiserats av oss och av andra ända sedan det svenska inträdet 1977. Då hade vi den första borgerliga regeringen på många år här i landet, och beslutet om IDB var ett av de många på det utrikespolitiska och biståndspolitiska området som den och efterföljande borgerliga regeringar genomdrev. Det var beslut som gradvis förändrade den svenska politiken i riktning mot större hänsynstagande till de svenska storföretagens exportintressen, ökad kommersialisering av det svenska biståndet och, som det brukar heta, ”anpassning till marknadens behov”. Nu utgörs ju inte anslaget till IDB av biståndsmedel, men det måste ändå sättas in i detta sammanhang. Det är ju också vad regeringen själv gör i sin proposition, där man på ett ursäktande sätt säger att Sverige minsann ger betydligt mycket mer i bistånd till Latinamerika än vad man ger till IDB. Vi måste tolka detta så, att det finns en motsättning mellan att ge anslag till IDB och att ge bistånd till t.ex. Nicaragua eller humanitärt bistånd i allmänhet till Latinamerika. Det är i varje fall vpk:s åsikt. Vi har från första början hävdat att IDB upprättades som ett instrument för USA:s politik i Latinamerika, och ingenting som har hänt under de tio år banken bedrivit sin verksamhet talar för motsatsen. År 1977 hade också socialdemokraterna den åsikten, när de var i opposition, och kritiserade den borgerliga regeringens beslut. Men som i så många fall har man på det här området senare övertagit den borgerliga politiken — precis som när det har gällt vapenexport och erkännande av Öst-Timor. Det är ointressant, som vi påpekar i vår reservation, att Sverige har motsatt sig lån från IDB till vissa stater. Det har inte på något sätt hindrat banken från att i första hand stödja militärdiktaturer och juntor som de i Chile, Guatemala eller El Salvador, för att återigen citera propositionen. Det enda korrekta och ärliga handlingssättet från regeringens och socialdemokratins sida, om man vill leva upp till sina deklarationer, är att lämna IDB och att inte delta med svenska bidrag i den organisationens verksamhet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vår reservation nr 2 till utskottsbetänkandet. När det gäller anslaget till fredsorganisationer har vi från vpk:s sida under en följd av år krävt en ökning av beloppet. Vi har krävt att en promille av militärutgifterna skulle anslås till fredsorganisationer. För detta har vi inte fått något gehör, och i årets motion i det här sammanhanget har vi inte återupprepat detta krav. Men vi har ett allmänt krav på ökat anslag, och det har vi delvis fått tillgodosett genom överföringar från vissa anslag inom utrikesdepartementets område. Det är önskvärt, anser vi emellertid, att regeringen till ett annat år kraftigt ökar det aktuella och för det avsedda ändamålet korrekta anslaget för information om fredsoch nedrustningsfrågor. Vi har inte reserverat oss på den här punkten i år utan avvaktar utvecklingen, där ju också medlen från fredslotterierna kommer att spela en roll. Det finns också anledning att se till fördelningen av pengarna mellan olika organisationer, projekt osv. på detta område. Det har förutsatts en översyn av dessa saker, och vi avvaktar resultatet av den. Därför har vi inte heller på denna punkt någon reservation i detta betänkande. I det särskilda yttrande som vi har fogat till betänkandet har vi emellertid än en gång velat peka på den orättvisa som begås när Svenska fredskommittén nu på nytt vägras bidrag. Vi missunnar inte nytillkomna fredsorganisationer, t.ex. Läkare mot kärnvapen, deras bidrag. Tvärtom anser vi det vara i högsta grad önskvärt att flera sådana yrkesgrupper som arbetar mot kärnvapen kan få stöd. Men det är uppseendeväckande att en organisation som Svenska fredskommittén, som har arbetat i mer än 30 år i detta land, som är medlem av Sveriges fredsråd och som har aktiva lokalgrupper över hela landet, utan någon motivering vägras bidrag från detta anslag. Vi emotser därför med intresse redovisningen av principerna för fördelning av bidrag, som den pågående översynen bör ge underlag för. Slutligen, fru talman, några ord om anslaget till SIPRI, som tas upp i vår reservation nr 4 i utskottsbetänkandet. SIPRI, Helsingforss fredsforskningsinstitut, fick under de borgerliga regeringsåren vidkännas nedskärningar och inskränkningar i sin verksamhet. Det parades med direkta angrepp mot institutet under de åren från kretsar på högerkanten som ogillade de försök till en objektiv bedömning av rustningarnas storlek och deras orsaker, som har varit ett kännemärke för SIPRI och dess verksamhet. Det är klart att institutet inte har kunnat återta den nivå i sin verksamhet som förutsattes vid grundandet, men som bröts under de borgerliga regeringsåren. Det vore därför billigt att den blygsamma summa på drygt 3,5 milj.kr. som behövs för att komma upp till det av SIPRI äskade anslaget kunde beviljas. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Man kan säga att frågan om huruvida Sverige skall vara med och ge bidrag till IDB är en följetong som har upphört att vara en bestseller. Frågan är inte längre så uppmärksammad i den biståndspolitiska debatten. Det är inte särskilt intressant att diskutera frågan under ett år, när det egentligen handlar om uppfyllandet av åtaganden som vi redan har gjort genom att 1983 åta oss att delta i den s.k. sjätte kapitalpåfyllnaden. Låt mig ändå säga ett par ord om IDB. Oswald Söderqvist nämner mycket riktigt att Sveriges inträde i IDB skedde 1977, och då satte också debatten om IDB i gång. Om detta hade varit den enda av få insatser i Latinamerika sedan den tiden skulle IDB ha kunnat vara mycket mera diskutabelt. Men sedan dess har insatserna i Latinamerika ökat på många olika håll. Samarbetet med latinamerikanska länder har växt mycket starkt. Vi har fått ett nytt programland i Nicaragua. Vi har mycket starkt ökat samarbetet med enskilda och organisationer, inte minst fackliga organisationer. Vi har fyllt på kraftigt i det humanitära biståndet, och en stor del av katastrofbiståndet går till Latinamerika, osv. Som en del av det totala biståndet till Latinamerika har IDB:s betydelse minskat, vilket vi påpekat i utskottsbetänkandet, och det är kanske också förklaringen till att IDB inte är lika uppmärksammad längre. Det är i och för sig inte för min egen del eller för mitt partis del den verkliga förklaringen till att vi tycker att det är mer acceptabelt. Vore det mycket moraliskt diskutabelt skulle det inte spela så stor roll om det var ett stort eller litet anslag, vilket jag antar att Oswald Söderqvist är beredd att replikera. Förklaringen är snarare det faktum att vi kan redovisa ett mycket aktivt svenskt agerande för att få en inriktning av långivningen som vi kan acceptera. Därmed, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Ja visst är detta en följetong och inte är det någon bestseller, det kan jag hålla med om. Det kan man se ur många synpunkter. Det är synd, tycker jag, att Sverige har låtit sig dras in i denna USA-dominerade bank. Det är någonting som vi har upprepat under alla år som vi har drivit den här frågan. Den uppfattningen delades av socialdemokratin på den tiden, för snart tio år sedan, då man var i opposition. Det är inte heller enligt vår uppfattning, som jag framförde i mitt första inlägg, så att man kan ställa detta visserligen relativt blygsamma anslag mot att man har ökat anslagen till andra biståndsändamål i Latinamerika. Vi tycker att det är bra att man har ökat den humanitära hjälpen, att man har ökat biståndet till Nicaragua, osv. Men det ursäktar inte och förbättrar inte på något sätt att Sverige deltar i stödet till den här banken. Det är inte heller något bra argument när det omigen framförs att Sverige arbetar aktivt för att påverka utlåningen och placeringen av pengarna från IDB. Det är klart att vi arbetar. Vi försöker att väcka förslag, vi försöker att framföra synpunkter på olika mottagarländer och sådana saker. Men som vi har sagt i vår reservation, vilket jag på nytt upprepat här, är det ointressant, eftersom ingen bryr sig om vad vi säger. Vi har de konkreta resultaten att titta på. Våra protester har inte hindrat att bankens medel i första hand har gått till stater och regimer som, enligt de biståndspolitiska målen — om vi nu skall hålla oss till dem, och det bör vi väl göra också i det här sammanhanget — egentligen inte skulle ha fått några pengar om det hade varit fråga om svenska biståndsmedel. Därför är det enligt vår uppfattning fortfarande fel att Sverige deltar i bankens verksamhet, att man är med om nya påfyllningar och att man inte tar avstånd från den och utträder ur den. Det stämmer inte med vår allmänna politik i övrigt, och vi borde alltså inte vara med i IDB.

Fru talman! Krig, förtryck och orättvisor kännetecknar tyvärr situationen på flera håll ute i världen. Mänskliga rättigheter förtrampas alltför ofta. Ett sjuttiotal väpnade konflikter pågår. Flyktingströmmarna är enorma. Det mänskliga lidandet och svälten är närmast ofattbar. Freden är för många människor bara en dröm. Vardagen innebär en ständig jakt efter skydd och en kamp för överlevnad. Hotet om ofred berör också oss här hemma. Vi lever alla i kärnvapenkrigets skugga. Detta dagliga hot är destruktivt och kan skapa ett hårdnande samhällsklimat. I en sådan grym värld har vi, som förskonats från krig, ett särskilt stort ansvar i arbetet för fred och nedrustning, för försoning mellan människor, folk och nationer. I den sorg vi svenskar nu upplever efter mordet på en av världens stora fredskämpar kan vi samtidigt söka tröst i det djupa engagemang för fred och rättvisa som har kommit till uttryck. Det utgör en inspirationskälla för ett intensifierat arbete för samförstånd mellan folk och nationer och för att söka lösa konflikter utan våld. Freden får vi inte till skänks. Den måste ständigt vinnas och befästas. Det är självklart att vi på olika sätt måste stödja arbetet för fred, frihet och rättvisa. I vårt land är fredsarbetet omfattande och kännetecknas av ett stort och lidelsefullt engagemang. Fredsorganisationerna centralt och lokalt är många. Fredsengagemanget i folkrörelsen i övrigt är aktivt. Organisationer och folkrörelser utgör en viktig bas i nationens samlade arbete för fred och nedrustning. De sprider kunskaper, skapar opinion, förmedlar idéer och genomför många andra viktiga insatser. I motionen 1985/86:U310 av Evert Svensson och mig har bl.a. olika åtgärder för att stärka fredsarbetet tagits upp. Vi är tacksamma för den positiva utskottsbehandling motionen fått. Vi har påpekat behovet av en översyn av anslagsfördelningen till fredsorganisationerna och noterar nu med tillfredsställelse att regeringen avser att genomföra en översyn. Liksom i vår motion stryks också i utskottsbetänkandet under att översynen skall innefatta organisationsbidragen. Fredslotterierna 1984 och 1985 och de projektbidrag nettoöverskottet givit möjligheter till har också haft stor betydelse nu när anslagen över statsbudgeten är begränsade. Det är utmärkt att regeringen har beslutat att genomföra ett fredslotteri även under innevarande år. Jag vill dock stryka under vikten av fortsatta fredslotterier även under kommande år. Förslaget från utskottsmajoriteten att höja anslagsposten för Information om fredsoch nedrustningssträvanden med ytterligare 252 000 kr. utöver regeringens förslag innebär att höjningen blir densamma som föregående år. Det är välkommet. Samtidigt får vi konstatera att det samlade anslaget till fredsorganisationernas och folkrörelsernas information om fred och nedrustning trots ökningen uppgår endast till en tiondel av målet, en promille av försvarskostnaderna, ett mål som har en bred förankring i svensk folkrörelse. För att nå promillemålet vid sekelskiftet erfordras en höjning av anslaget med ca 1,5 milj.kr. varje år, förutsatt nuvarande försvarskostnader och fast penningvärde. Det är inget orealistiskt anslagsbehov, sett mot bakgrund av det gigantiska fredsarbete, som ligger framför oss. I väntan på att vi når målet utgör fredslotterierna, som jag tidigare nämnt, ett nödvändigt komplement. Organisationsbidragen till de olika fredsorganisationerna är i dag otillräckliga, och anslagsökningarna har varit blygsamma. Nya organisationer efterfrågar också stöd i form av organisationsbidrag. I årets budgetproposition lämnas endast utrymme för en ny organisation, nämligen Svenska läkare mot kärnvapen. Fru talman! I år är det FN:s internationella fredsår. Det påminner oss om fredsarbetets stora betydelse. Detta arbete kräver större resurser. Vi motionärer utgår ifrån att regeringen under åren som kommer tillser att anslaget till fredsorganisationernas och folkrörelsernas information om fred och nedrustning räknas upp så att målet — att anslaget skall omfatta en promille av försvarskostnaderna — nås inom överblickbar tid.

Fru talman! Det betänkande vi nu skall behandla avser kostnader och investeringar i transportsektorn. Det berör därvid ett avsnitt i årets budgetproposition, bil. 8. Av propositionen framgår att de berörda frågorna har studerats av två arbetsgrupper inom kommunikationsdepartementet. Syftet har varit dels att bedöma om de avgifter och skatter som belastar olika trafikgrenar är väl avvägda med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnader som är förknippade med trafiken, dels att klargöra förutsättningarna för en samordning av den investeringsplanering som bedrivs vid trafikverken. Beträffande investeringsplaneringen uttalade riksdagen i samband med 1979 års trafikpolitiska beslut behovet av en långsiktig och tidsmässigt samordnad investeringsplanering. Centern delar utskottsmajoritetens uppfattning att en långsiktig investeringsplanering är nödvändig för att för framtiden kunna göra de rätta prioriteringarna mellan behov och resurser. Vi ställer oss därmed avvisande till kravet från moderat håll att trafiken skall utvecklas oplanerat. Planering måste finnas för att trafikpolitiken skall kunna utformas med syfte att nå balanserad befolkningsoch näringslivsutveckling i alla delar av landet och uppfylla målen fört.ex. energipolitiken och miljöpolitiken. Däremot har vi från centerns sida inte varit beredda att i likhet med utskottsmajoriteten uttala oss för att transportrådet tilldelas ytterligare uppgifter på nu ifrågavarande område. Här och nu är inte platsen att diskutera transportrådets framtida roll rent generellt. Det får vi göra när kammaren behandlar transportrådets verksamhet i samband med budgetpropositionen. Låt mig, fru talman, bara erinra om att vi från centern i vår partimotion på trafikpolitikens område har lagt fram förslag om att transportrådets framtida roll skall utredas. Vi menar att transportrådet är en onödig central byråkrati och att transportrådet på sikt bör avvecklas. Det är mot bakgrunden av de principiella ståndpunkterna inte logiskt att nu tilldela transportrådet ytterligare uppgifter. Det är anledningen till reservation 2 i betänkandet. Därmed vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 12.

Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar har trafikutskottet tagit ställning till de s.k. översynsprojekt som inom kommunikationsdepartementet behandlat kostnader, avgifter och investeringar inom transportsektorn med hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna. Dessa översynsprojekt är intressanta bidrag till forskning och fördjupad debatt omkring sambanden mellan samhällsekonomi och transporter. Vpk har i motion T229 anfört några kompletterande synpunkter, som vi föreslår också skall ges regeringen till känna. Det vill nu inte utskottsmajoriteten vara med om. Jag kan ändå som positivt notera att det i betänkandet rekommenderas att vissa av de frågor som vi tagit upp i motionen skall övervägas inom Här vill jag ge några exempel på frågor som vi tagit upp i sammanhanget. 19 mars 1986 Vi har t.ex. anfört synpunkter på problemet att åstadkomma konkurrensjämlikhet mellan vägtrafiken och järnvägstrafiken. Då vägverket får direktavskriva väginvesteringarna borde det vara en självklarhet att SJ också skulle få direktavskriva sina investeringar i banan — om man verkligen vill ha konkurrensjämlikhet. Vissa modifieringar i antydd riktning gjordes i samband med fjolårets järnvägsproposition som följd av en diskussion och opinion bland de anställda. Hur skallt.ex. SJ kunna ge en konkurrenskraftig offert då enbart infrastrukturkostnaderna för en järnvägsvagn då den står där på spåret är 250 kr. per vagn, medan motsvarande kostnad för en lastbil med motsvarande tyngd och volym stannar vid 44 kr. per vagn? I reservation 1 har vi också föreslagit direktavskrivning även för järnvägen. Ytterligare ett exempel på synpunkter i motionen rör beräkningen av olika trafikslags olyckskostnader. Vi noterar att i olycksstatistiken vid SJ även ingår de arbetsskadade. Så är däremot inte fallet med lastbilstrafikens kalkyler. Om man verkligen vill kartlägga olika trafikgrenars samhällsekonomiska kostnader är en jämförande analys av just arbetsmiljö och arbetsskador högst angelägen. För några år sedan gjorde Svenska Transportarbetareförbundet en undersökning av arbetsmiljön för ett representativt urval av hos förbundet organiserade åkeri-, bussoch taxichaufförer. Undersökningen visade att lastbilschaufförerna i genomsnitt arbetade 17 timmar i övertid per månad, och flera chaufförer uppgav att de arbetade 40 övertidstimmar och mera per månad. Det betyder att lastbilschaufförerna arbetade fyra gånger så mycket övertid som industriarbetarna. Utlandschaufförerna har det genomgående sämre. De extremt långa arbetstiderna i kombination med nattarbete och arbete under veckoslut samt brister i arbetsoch trafikmiljön leder till utslagning. Transportarbetareförbundets undersökning visar att de flesta lastbilschaufförer i inrikes trafik slutar i yrket vid uppnådda 40 år. Det finns mycket få som uppnått 50 år innan de slutat. Denna hårt pressade situation har ett klart samband med kostnaderna. Hur kan man här ens tala om rättvis konkurrens och korrekta kostnadskalkyler, om man inte i jämförande beräkningar och värderingar även tar med den ur hälsosynpunkt svåra arbetsmiljön för yrkeschaufförerna? Man kan inte heller förneka den samhällsekonomiska effekt som ofta förekommande lagbrott och trafiköverträdelser, liksom överträdelser av arbetstidsbestämmelser har, från bl.a. konkurrenssynpunkt. Vi vill i vår reservation framför allt betona det angelägna i att också i kostnadsbilden ta med dåliga arbetsmiljö och arbetsskador inom de olika trafikgrenarna. Så några ord om vägslitagekostnaderna. Vi har velat peka på erfarenheter från amerikanska undersökningar, som visar betydligt större slitagekostnadsskillnader mellan en tung lastbil med släp och vanlig personbil. En enda sådan tung lastbil sliter lika mycket på vägbanan som 9 600 personbilar. Här vill vi ställa frågan — eventuellt för framtida forskning — om inte bilskatteutformningen innebär att den lätta personbilstrafiken får subventionera den tunga vägtrafiken. 105 I reservation 3 har vi tagit upp frågan om den långsiktiga och samordnade investeringsplaneringen inom trafiksektorn, en planering som vi anser har avgörande betydelse för samhällsutvecklingen på många områden. Det kan gälla regional utveckling, näringslivsutveckling osv. Särskilt har vi understrukit att denna planering måste ha offensiv karaktär och vara en utvecklingsplanering. Vi anser oss ha goda skäl att göra denna markering, eftersom den aktuella utvecklingen inom trafikplaneområdet visar tendenser att anpassas till storföretagens intentioner att exempelvis satsa på motorvägstrianglar, Öresundsprojekt och idéprojekt som Scandinavian Link. Motorvägstriangeln — en märklig projektidé i samarbete mellan vägverket, Svenska byggnadsentreprenörsföreningen och Svenska vägföreningen innebär omfattande motorvägsoch motortrafikledsbyggen mellan stora centra under tiden fram till år 2000. Dessa byggen skall kosta 13 miljarder, dvs. 850 milj.kr. per år eller nära nog lika mycket årligen som det nuvarande investeringsanslaget för budgetåret 1985/86, vilket uppgår till 900 milj.kr. Vi vill understryka en klar tendens från ekonomiska intressegrupper — eller kalla dem gärna lobbygrupper — att söka trycka på ansvariga politiska organ planer, vilkas syften kan vara helt andra än att åstadkomma i samhällets intresse vettiga vägprogram. När vi också uttalar betänklighet mot Transportrådets tilltänkta uppgift, att som något slags övermyndighet samordna de olika trafikgrenarnas investeringsplaner, bottnar detta i grundtanken att trafikens infrastrukturella utveckling är en av de viktigaste politiska framtidsfrågorna. Det skulle vara fel att inte trygga den politiska förankringen av denna planering i en demokratisk process. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 3. Jag vill också tala om att vpk-gruppen kommer att rösta för reservation 2 om reservation 3 faller.

Fru talman! Enligt min mening utgör det här utredningsmaterialet, som berör kostnader, avgifter och investeringar inom transportsektorn, ett värdefullt underlag för det fortsatta genomförandet av riksdagens trafikpolitiska beslut. De behandlade frågorna är komplicerade och torde i många fall kräva kompletterande studier samt ytterligare forskningsinsatser i samband med fortsatta översyner i syfte att främja det trafikpolitiska utvecklingsarbetet. Jag skall så, fru talman, övergå till att något kommentera reservationerna. När det gäller reservation 1 av vpk, angående kostnader och avgifter inom trafiksektorn, som i stort sett berör SJ:s avskrivningsregler, vill jag erinra om att vi förra året fattade beslut om nya riktlinjer för järnvägspolitiken. Detta beslut innebär bl.a. att staten tar ett ökat ansvar för SJ:s kostnader för infrastrukturen, dvs. bannätet och därtill knutna fasta anläggningar. Riksdagen medgav en avskrivning av hela det ingående statskapitalet till infrastrukturen på ca 1,3 miljarder. Beslutet innebar vidare en uppdelning av SJ:s investeringar i fasta anläggningar i en infrastrukturdel och en trafikföretagsdel. Syftet var bl.a. att ge SJ arbetsförutsättningar för att så långt som möjligt likna vägtrafiken. Enligt det här beslutet skall endast 80 Jo av sådana Riksdagsbeslutet förra året innebär, såvitt jag kan förstå, helt andra möjigheter än tidigare för SJ att på lika villkor konkurrera med landsvägstrafiken. Det kommer också att visa sig, Sven Henricsson. Och mot den här bakgrunden vill jag yrka avslag på reservation 1. När det sedan gäller reservation 2 av centern och reservation 3 av vpk, som båda tar upp Transportrådets roll i investeringsplaneringen, hyser vi inte de farhågor som reservanterna gör. Vi har tidigare varit överens om att inrätta Transportrådet som ett centralt planeringsorgan, och då tycker jag att det är riktigt att rådet då dels bistår trafikverken med gemensamt planeringsoch prognosunderlag, dels biträder regeringen med att belysa hur investeringarna i en transportgren får effekter på andra transportgrenar. Det kan således inte bli fråga om att rådet får någon annan roll i investeringsplaneringen än en rent rådgivande. Det är alltså inte fråga om att Yransportrådet skall fungera som någon sorts överorgan, övermyndighet eller vad man nu vill kalla det. Sen har jag litet svårt att förstå vpk när man vill påstå att den föreslagna modellen för investeringsplaneringen är någon form av passiv anpassningsplanering. Jag kan hålla med Sven Henricsson så långt, att när det gäller investeringar i infrastrukturen kan man tyvärr konstatera, att det i dag saknas en övergripande långsiktig plan, för bl.a. regionalpolitiskt betingade investeringar. De regionala frågornas betydelse ökar i takt med att transporterna i Sverige internationaliseras. Om inte vi politiker greppar tag i detta kommer den ökande utrikeshandeln sannolikt att leda till koncentration av produktion och förbrukning till de södra och mellersta delarna av landet. Redan i dag kan man se hur sjötransporter alltmer koncentreras till hamnar på västoch sydkusten. På motsvarande sätt kommer utvecklingen av järnvägsnätet att koncentreras till de södra och mellersta delarna av Sverige. Näringslivets planer på den skandinaviska triangeln belyser i hög grad denna tendens. Även vägnätet kommer då i första hand att behöva byggas ut i dessa delar. Detta kan utläsas t.ex. i planerna på Scan Link med fast förbindelse över Öresund och till kontinenten. Allt detta innebär att man får en konflikt mellan ambitionerna att å ena sidan underlätta för utrikeshandeln när det gäller transportsektorns utbyggnad och å andra sidan komma till rätta med regionala problem och styra insatserna mot de norra delarna av Sverige. I en tänkbar framtid med knapphet på investeringsmedel kan denna konflikt mellan södra och mellersta Sverige å ena sidan och de norra delarna av Sverige å andra sidan komma att bli märkbar. Det gäller i ett sådant läge att noga veta vilka konsekvenserna blir vid val av regional strategi. Behovet av långsiktiga investeringsplaner för transportsektorn blir därmed uppenbart. Det är bl.a. mot den bakgrunden man får se förslaget till en långsiktig investeringsplanering inom transportsektorn. Det är viktigt att vi får ett bättre grepp om bl.a. vilka miljö-, näringsoch regionalpolitiska konsekvenser framtida investeringar får i transportsektorn. Därför har vi ett mycket starkt behov av långsiktiga investeringsplaner. Förslaget är med andra ord, Sven Henricsson, i allra högsta grad offensivt. 107 Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter, vilket innebär avslag på reservationerna 1, 2 och 3.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 10 om anslag till trafiksäkerhet. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.

Fru talman! I 1984/85 års budgetproposition sägs att ett viktigt led i saneringen av statsfinanserna bl.a. är att förändra den offentliga verksamhetens organisationsoch finansieringsformer. Vidare anförs betydelsen av myndigheternas möjligheter att planmässigt bedriva sitt effektiviseringsarbete. I årets finansplan, där regeringen beskriver sin s.k. tredje vägens politik, anges som en viktig beståndsdel i denna tredje väg sparandet. Det sägs: ”Vi skall spara — därför att den privata och offentliga konsumtionen måste anpassas till de ramar som våra produktiva resurser sätter.” Det sägs också mycket tydligt att ett ökat sparande i den offentliga sektorn är nödvändigt. Det är mot den bakgrunden ganska egendomligt att regeringen år efter år avvisar det besparingsförslag som ett statligt verk, trafiksäkerhetsverket, självt angivit såsom inte bara lämpligt utan t.o.m. önskvärt efter verkets intentioner. Det finns, säger verket i en lägesrapport till sin styrelse, betydande tekniska problem med nuvarande skattefinansierade myndighetsanslag.

Tjänsterna vid ett flertal enheter inom verket har i dag finansiering från såväl anslag C1 som anslag C2.” Trafiksäkerhetsverket kan inte se någon artskillnad i verksamheterna som skulle motivera olikheter i finansieringen.” Verket hade ursprungligen tänkt sig att finansiera verksamheten under anslag C1 med införande av en ”trafiksäkerhetsavgift” på 10 kr., som skulle tas ut tillsammans med registerhållningsavgiften. Riksdagen beslutade sedermera om en höjning av registerhållningsavgifter med just 10 kr. men genomförde inte den föreslagna avgiftsfinansieringen. Trafiksäkerhetsverket återkom därefter med ett annat förslag om avgiftsfi Verksamheterna inom anslag C1 och C2 är mycket integrerade med varandra. Verket menar, som sagt, att någon artskillnad i verksamheterna som motiverar olikheter i finansieringen inte finns. Tvärtom kan det anses väl motiverat att fordonsägare och körkortstagare i större utsträckning direkt svarar för de kostnader som trafiksäkerhetsarbetet inriktat på fordon, trafikanter och trafikmiljö orsakar samhället. Tlikhet med vad som nu gäller i anslag C2 och C3 kommer statsmakternas bedömning av resurstilldelning för C-verksamheten, enligt verkets förslag om avgiftsfinansiering, normalt att ske i ett sammanhang, nämligen när verket presenter sitt förslag till ändrade avgifter. Fördelen med detta förfarande, framhåller man, är att en samtidig politisk prövning av resurser, avgifter, servicegrad och ambitionsnivå kan göras. De motiv för avgiftsfinansiering av C1-anslaget som anges i den moderata reservationen till trafikutskottets betänkande 10 är dels rationella, vilket torde ha framgått av mitt anförande, dels statsfinansiella. Det är angeläget att söka nedbringa statsverkets kostnader. Detta motiv förefaller mig vara i enlighet med vad som uttalats såväl i årets som i fjolårets budgetproposition. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen i nämnda betänkande.

Herr talman! I betänkande nr 10 från trafikutskottet har fem motioner behandlats. Utskottet är överens på alla punkter, utom på punkt 1, där moderaterna har reserverat sig. Denna reservation, med vissa nyansskillnader, är numera årligen återkommande. Jag skall därför begränsa mitt anförande här i kväll. Den moderata reservationen gäller anslaget till trafiksäkerhetsverket vid punkt C 1. Trafik och administration, som moderaterna vill avgiftsfinansiera. Det är ett förslag som regering och riksdag har avvisat under de senaste åren. Bakgrunden till att förslaget har avvisats är bl.a. följande: Från anslaget finansieras löner och omkostnader för trafikoch informationsbyrån samt verkets regionala organisation. Dessutom betalas kostnader för bl.a. materialundersökningar och utredningar samt trafikregleringsoch skolkonsultverksamheten. Över det nämnda anslaget ges myndighetsservice till alla trafikantgrupper. Det är därför olämpligt att belasta enbart t.ex. bilisterna med dessa avgifter, som moderaterna föreslår. Med den anslagsfinansiering som för närvarande används undviks den strikta uppdelningen mellan verksamhetens inriktning på bl.a. informationsområdet. Om moderaternas förslag genomfördes, skulle det innebära ökade pålagor för vissa trafikantgrupper, medan andra fick informationen gratis. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Verksamheterna inom anslag C 1 och C 2 är, som trafiksä kerhetsverket säger, mycket integrerade med varandra. Verket menar att det 113 inte finns någon artskillnad i verksamheterna som motiverar olikheter i finansieringen. Jag återger här vad trafiksäkerhetsverket har uttalat i en lägesrapport, som jag antar att också Sten-Ove Sundström har tillgång till: ”Tvärtom kan det anses väl motiverat att fordonsägare och körkortstagare i större utsträckning direkt svarar för de kostnader som trafiksäkerhetsarbetet inriktat på fordon, trafikanter och trafikmiljö förorsakar samhället. Detta gäller inte minst informationsinsatserna, som vanligen inriktas på förare och andra trafikanter.

Jag har här hänvisat till en lägesrapport, som jag antar att också Sten-Ove Sundström har tagit del av. Just i år har verket vid utarbetandet av anslagsframställningen frångått förslaget, men det beror på de direktiv som verket har fått. Detta hindrar inte att verket, både i lägesrapporten och i andra sammanhang, har markerat att det anser att en avgiftsfinansiering på det sätt som vi föreslår är såväl lämplig som praktisk.
Herr talman! Det är riktigt, som Görel Bohlin säger, att trafiksäkerhetsverket tidigare har föreslagit metoden att avgiftsfinansiera. Verket har dock frångått detta i sin senaste anslagsframställning. Dess värre har inte moderaterna glömt bort detta — de fortsätter att köra i gamla spår och håller fortfarande fast vid det gamla förslaget. Det är viktigt att klara ut att det rör sig om flera trafikantgrupper. Om man istället för att anvisa medel över budgeten skall söka en annan finansieringsväg och då, som moderaterna föreslår, väljer en avgiftsfinansiering, vem skall då betala det hela? Såvitt jag förstår blir det t.ex. bilägarna som får betala hela det här anslaget i stället för att det som nu går över budgetmedel. Vem är det som skall betala de här avgifterna, Görel Bohlin?
Herr talman! Omsorgen om bilägarna förefaller mig litet nyväckt för att komma från s-sidan. Med tanke på alla de ålägganden och krav på bilägarna som regeringen har föreslagit är det litet egendomligt att Sten-Ove Sundström nu gör sig till tolk för den gruppen. Trafiksäkerhetsverkets inställning är, som jag redan sagt, densamma som tidigare. Det bevisas genom den lägesrapport som både Sten-Ove Sundström och jag har tagit del av. Budgetdirektiven har inte givit möjlighet till förslag om avgiftsfinansiering, men jag tycker att verket fortsättningsvis skall försöka föreslå avgiftsfinansiering. Jag kommer själv att i verkets styrelse arbeta för att man gör det. Avgiftsfinansiering har ju den fördelen att det visar kostnaderna för en verksamhet; det är en sorts prislapp. Det har ofta en disciplinerande effekt både på nyttjaren och på producenter av tjänster. Jag vill också säga att avgifter tas ut på körkortssidan. Det är logiskt att Prot. 1985/86:100 täcka anslaget C 1 med avgifter på samma sätt som man gör med anslaget 19 mars 1986 C 2.

Herr talman! Låt mig först förklara för Görel Bohlin att trafiksäkerhetsverket naturligtvis i sin senaste anslagsframställning liksom tidigare har haft möjlighet att föreslå avgiftsfinansiering. Det finns ingenting som förbjuder verket att göra det. Nu har man alltså avstått från att föreslå den metoden. Det kan bara betraktas som att verket har ansett det vara en svår metod att tillämpa. Dess värre har emellertid inte moderaterna gjort det. När det gäller skillnaden i sättet att finansiera sade jag redan i mitt korta anförande att pengar från detta anslag går till så många andra bitar inom TSV:s verksamhet än det som Görel Bohlin nämnde. Det handlar om materielundersökningar, om utredningar, om att finansiera trafikregleringsoch skolkonsultverksamhet. Det gäller som sagt inte bara den del som Görel Bohlin nämnde i sitt anförande. Det finns en klar skillnad mellan anslagen, och det är därför svårt att använda den finansieringsmetod som moderaterna föreslår. Moderaternas förslag betyder, om jag förstått Görel Bohlin rätt, att bilägarna utöver de pålagor som tidigare lagts på dem nu skulle drabbas av ytterligare en avgift.

Herr talman! I en motion till årets riksmöte har jag föreslagit att man skall stärka äldre bilförares situation i trafiken genom att erbjuda dem frivillig vidareutbildning. Förslaget presenterades redan i oktober i Kalmar med avsikt att återkomma i en motion i januari. Jag blev då naturligtvis positivt överraskad, när budgetpropositionen innehöll ett anslag på 450 000 kr. för just området äldre bilförare. Bakgrunden till mitt förslag är att i takt med att antalet pensionärer ökar kommer också andelen äldre bilförare att bli fler. För tio år sedan hade 16 90 av pensionärerna bil, 1983 hade siffran stigit till 27 20 och den kan förväntas stiga ytterligare. En studie vid Chalmers i Göteborg visar att äldre bilförare många gånger kan ha svårt att klara olika trafiksituationer. Detta hänger samman dels med de naturliga fysiska förändringarna, dels med det faktum att den tidigare körkortsutbildningen inte innehöll träning i moment som är anpassade till dagens trafik. I motionen föreslås att de anvisade medlen, 450 000 kr., skall utnyttjas för kompletterande trafikutbildning, lämpligen i samarbete mellan trafiksäkerhetsverket, NTF och studieförbunden. Studiecirklar kunde bli en aktiverande form av utbildning som jag vet att många av de äldre bilförarna skulle uppskatta. De anslagna medlen kunde exempelvis användas för ett baskursmaterial. 115 När trafikutskottet avstyrkte motionen var det i och för sig positivt till en satsning på information om och till äldre bilförare. Men man säger också att projektet inte bör genomföras på annat sätt än vad trafiksäkerhetsverket har planerat. Detta innebär under innevarande budgetår insamling av fakta om problemet. Under nästa budgetår avser trafiksäkerhetsverket att inrikta verksamheten främst på direktinformation till äldre körkortsinnehavare. Om det är en eller flera broschyrer som trafiksäkerhetsverket avser sända ut, vill jag här passa på att uppmana verket att tänka i mer aktiva banor. Varför inte söka samarbete med organisationer och studieförbund? Då kan man samordna både ekonomiska resurser och ideellt arbete och få ut en betydligt större effekt. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande i detta ärende, men jag tror att det finns anledning att återkomma — om inte förr, så i samband med behandlingen av nästa års budgetproposition. En annan folkpartimotion, nr 422, tar mera principiellt upp frågan om de frivilliga organisationernas trafiksäkerhetsarbete. Det är bara att uttala en förhoppning om att utskottets bedömning i denna fråga också avspeglas i praktisk verksamhet.

Herr talman! I detta betänkande, som berör anslaget i budgetpropositionen till postväsendet avstyrks en centerpartimotion, T244, av Bengt Kindbom med yrkande om återinförande av vissa ortnamn i postadresser. Enligt de regler som i dag finns i poststadgan är det möjligt att få behålla den gamla ortsadressen i samband med indragning av postkontor och överflyttning till annat. Däremot är det inte möjligt att i dag få återta en tidigare ortsadress om indragningen redan har skett. Detta tycker vi från centern är en märklig logik. Det finns i dag ett ökat intresse i vårt land för ortnamnens vård och värde, och det är naturligt. Ortsadresserna och ortnamnen är av utomordentlig betydelse för vårt samhälle. Ortnamnen är en viktig del av vårt kulturarv. Men de är inte bara ”fornminnen”. De är också symboler och i själva verket praktiska namn som brukas i det vardagliga livet. De har bildats som beteckningar för människors orientering i sin egen omgivning och tillvaro. Ortnamnen och ortsadresserna är något av en identitet för en innebyggare. Från centerns sida ser vi det därför som angeläget att samhället på alla sätt slår vakt om våra ortnamn. Men det görs inte i dag. Många ortnamn, ortsadresser och sockennamn håller på att dö ut. Jag kan hänvisa till ett praktiskt exempel, som jag personligen har anknytning till, nämligen Lönneberga, där jag själv är född. Lönneberga är i dag ett ortnamnsbegrepp som är känt inte bara i Sverige och det övriga Europa utan t.o.m. i hela världen, men i vårt administrativa system är det praktiskt taget helt utplånat. Lönneberga som poststation är indragen. Lönneberga järnvägsstation är nedlagd. Lönneberga abonnentområde inom televerket har överförts till Hultsfredsområdet. För Lönneberga som enskild kommun gäller motsvarande förhållande. Lönnebergaborna har i dag inte möjlighet att återfå sitt gamla ortnamn i postadressen om de så skulle önska, och motsvarande gäller på många andra orter. Risken är att allt fler namn så småningom kommer att glömmas bort. Därmed blir vårt språk fattigare på namn, och anonymiteten breder ut sig. Postadresserna är i dag en av de större bärarna av ortnamnen. Det är därför sett mot bakgrund av strävandena att bevara ortnamnen också oerhört viktigt hur postverket hanterar adresseringsfrågorna och poststationsorganisationen. Postverkets agerande lämnar därvid en del övrigt att önska. En indragning av en poststation är i sig en diskutabel åtgärd, och varför skall inte de områden som så önskar, i alla lägen få behålla eller återta en tidigare ortsadress? Det är nu, som jag tidigare sade, möjligt för en ort att få behålla den gamla ortsadressen när en poststation dras in, och det är bra. Detta har nu blivit möjligt efter starka påtryckningar från lokala opinioner. Det är också en fråga som vi från centern har drivit länge och envist här i kammaren. Men att få återta ett tidigare ortnamn i postadressen om en indragning redan har skett är alltså inte möjligt. Utskottets majoritet anger ekonomiska och servicemässiga skäl som motiv för sin avstyrkan av motionen. Jag har svårt att se vilken skillnad av servicemässig och ekonomisk karaktär som kan föreligga mellan de fall där det nu är möjligt att få behålla ortnamnen vid byte av postadress och de fall där det är fråga om återinförande av ett tidigare ortnamn i postadressen. Jag vore tacksam om Margit Sandéhn, som är utskottets talesman, närmare ville ange skälen för att inte tillmötesgå motionens krav. Varför skall vi utarma vårt kulturarv på det här sättet? Varför inte behålla resp. återinföra ortnamn i postadresserna när det rent praktiskt är möjligt? Även om det skulle kosta någon krona, tycker vi inom centern att det är värt att göra en sådan satsning på kulturen. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid trafikutskottets betänkande nr 11 fogade reservationen.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 11 behandlas förslagen under rubriken Postväsende i årets budgetproposition. Av särskilt intresse för statsmakternas styrning av posten är servicenivån och tillförlitligheten i brevbefordran, tillgängligheten till kassaservice samt portoutvecklingen för 20 g normalbrev. Utskottsmajoriteten understryker att det är viktigt att åtagandena mot beträffande snabbheten man väljer. Inom postverket arbetar man med att försöka höja tillförlitligheten ytterligare, men på grund av små tidsmarginaler i transportnätet är det inte rimligt att kräva en tillförlitlighet på 100 96. Utskottet anser dock liksom föredraganden att en sådan tillförlitlighet bör vara målet. I budgetpropositionen konstateras att postkassenätet i vad avser geografisk tillgänglighet är rikstäckande och att mycket få hushåll i dag saknar tillgång till daglig postkassaservice. Tillgängligheten till kassaservice i tätorterna förbättras på olika sätt, såsom genom kvällsöppet, bättre affärslägen och upprustning av lokaler. Till betänkandet har det fogats en reservation av coch vpk-ledamöterna. Reservationen gäller återinförande av vissa ortnamn i postadresser. Reservanterna anser att hänsyn till ekonomiska och servicemässiga konsekvenser inte skall få hindra att tidigare i postadresser använda ortnamn återinförs i ortsadressen. Under förra riksmötet behandlade kulturutskottet motionsförslag som var likartade med det aktuella, och vid det tillfället avslog kulturutskottet motionsförslagen med motiveringen att en anmälan om komplettering av utdelningsadressen kan göras till kyrkobokföringen resp. den lokala skattemyndigheten, för att på detta sätt bevara den tidigare ortsadressen. Detta blev också riksdagens beslut vid det tillfället. Enligt utskottsmajoritetens mening i trafikutskottet finns det inte någon anledning för riksdagen att ändra sitt ställningstagande i denna fråga. Jag ber därför att få yrka avslag på reservationen. Man har inom posten inlett en verksamhet i vissa områden i landet som innebär att man upplyser allmänheten om att i anslutning till utdelningsadress eller som sådan adress kan anges församlingsnamn eller andra sedan gammalt använda namn på områdena. Dessa namn avses bli intagna i postnummerkatalogen under rubriken ”Gatuadress etc”. Som en upplysning vill jag nämna att det efter utskottsbehandlingen har blivit känt att posten håller på med en översyn av ortnamnsfrågan, med kulturutskottets uttalande 1985 som grund och med syfte att öka användningen av de gamla ortnamnen i postadresserna och försöka finna lösningar som tillfredsställer olika intressen. Översynen beräknas vara klar under våren. Herr talman! Sammanfattningsvis ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservation 1.

Herr talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse att det inom postverket kommit till en översyn efter det att vi behandlade de här frågorna i kulturutskottet och kammaren förra året. Det är tydligen så att en envis och effektiv kampanj kan ha betydelse. Jag får väl då ställa min tillit till postverket. Tydligen är inte majoriteten i denna kammare beredd att gå dessa intressen till mötes. Det är ju så, Margit Sandéhn, att en anmälan till kyrkobokföringen inte löser den problematik som tagits upp om att få införa tidigare ortnamn i själva postadressen.

Herr talman! Eftersom man inom Posten arbetar med och ganska snart skall avsluta översynen av ortnamnen, får vi väl avvakta och se vad man kan komma fram till och återkomma vid ett annat tillfälle.
Herr talman! Ja, Margit Sandéhn, det finns ju inte mycket annat att göra än att vänta och se. Men jag tycker att man borde ha varit litet mera framsynt. Det kunde ha funnits skäl för riksdagen att ge en antydan om riktlinjer för vad översynen skulle resultera i och på vilket sätt den skulle genomföras.

Herr talman! ”Nu är det dags igen. General Franko, vars civila namn är Bertil Zachrisson, klipper till på nytt. I full postgeneralsmundering går han bärsärkagång på sitt förflutna som socialdemokratisk kulturminister. I de nya posttarifferna, som fastställdes av regeringen i går och som träder i kraft den 3 februari 1986, finns inte skymten av kulturellt ansvarstagande. Kulturen, tycks han resonera, det är Göranssons sak. För mig handlar det bara om att se till att lönsamheten blir så hög som möjligt. Så talar en krämare som ser till att hålla politikerföraktet vid liv. Så här blir det: Normaltaxan för vanliga brev höjs mycket blygsamt. I stället för 2 kronor får vi betala 2:10 upp till 20 gram. Skickar vi ett lite tjockare brev, till exempel innehållande fakturor, blir det ingen höjning alls om vikten understiger 100 gram. Sedan ökar portot upp till 11 procent för den tyngsta viktklassen . Men sen kommer det. Ekonomitaxan för försändelser över 100 gram, dit merparten av våra kulturtidskrifter hör, ökar med 25 procent. Det betyder att portot för just dessa försändelser har ökat med minst 54 procent i jämförelse med vad det kostade före förra höjningen, som skedde under stort rabalder den 3 december 1984.” Så långt, herr talman, den normalt mycket städade och fridfulle kulturredaktören i Aftonbladet, Peter Curman, i en artikel den 6 december i fjol, betitlad Aktiebolaget Kulturmord. Valda delar av denna artikel har återgivits i den motion som Karl Erik Eriksson och jag har väckt kring frågan om trycksaksportot, alltså det porto som man behöver använda när man skickar kulturtidskrifter och böcker. Frågan om storleken på detta porto är en gammal tvistefråga. Utskottet brukar normalt anföra att detta är Postens sak och att man där bara skall vara affärsmässig. Jag skulle emellertid gärna vilja fråga utskottets talesman varför utskottet inte har redogjort för de portohöjningar som genomfördes den 3 februari och effekterna av dem. Är de uppgifter som Aftonbladet lämnar, att man har höjt portot mycket mer för dessa trycksaker än för brev och liknande, riktiga? Om Aftonbladet har rätt, då frågar jag utskottets talesman: Är det rimligt att portot för kulturtidskrifter har blivit så oändligt mycket högre än portot för övriga försändelser? Posten har råd att, som man gjorde för kort tid sedan, sända ut gratisfrimärken till svenska folket för ungefär 55 milj.kr. Varje hushåll har fått ett litet häfte som är värt 16:80 kr. Jag tror inte att det gör vare sig till eller från i de flesta hushåll. Om man använder en del av dessa pengar för att underlätta för kulturtidskrifterna och bokförlagen, så skulle man göra en mycket stor kulturinsats. Det vore dessutom en mera rättfärdig och rättvisande portopolitik. Till sist, herr talman! I omröstningen avser jag att stödja Agne Hansson i Lönneberga, för jag anser att han har rätt när det gäller postens svek mot de svenska ortnamnen.

Herr talman! Till det senast anförda vill jag säga att rabatthäftena skickades ut med anledning av Postens 350-årsjubileum. Det har ju hela svenska folket fått del av, och man tyckte inom Posten att det inte var mer än riktigt. Postens verksamhet skall ju bedrivas med utgångspunkt i företagsekonomiska och affärsmässiga principer, eftersom Posten är ett affärsdrivande företag. Som Jan-Erik Wikström själv sade är det inte någon ny fråga som tas upp i denna motion; den har varit uppe till behandling många gånger tidigare. Man arbetar med att försöka finna lösningar på de problem som portoavgifterna medförde för bokförlag, bokhandlare och kulturtidskriftsutgivare. Ett enigt utskott har stått bakom förslaget att vi skall avvakta resultatet av detta arbete.
Herr talman! Det är väl bra att Posten firar jubileum. Men varför skall man göra det genom att strö ut häften över hela svenska folket, så att varje hushåll får 16:80, när man för en lägre kostnad skulle kunna göra en betydligt större insats för kulturtidskrifter och de boklådor som vill skicka böcker? Man kan naturligtvis säga att riksdagen inte skall lägga sig i detta. Men i något forum måste det ju få komma fram en opinion. Jag tycker att de här portohäftena, som man har skickat ut till allmänheten, är rena jippot. Det är synd att postverket fortsätter att allvarligt diskriminera kulturtidskrifterna och böckerna. Man hade kunnat fira jubileum på ett värdigare sätt.

Herr talman! Vi kan ha olika uppfattning om detta. Jag tycker att det är ett meningslöst jippo att strö ut dessa frimärken över svenska folket. Det lär inte förbättra relationerna mellan postverket och allmänheten. Och jag tycker att vi har anledning att fundera över varför man skall höja portot för kulturtidskrifter så oändligt mycket mer än man höjer när det gäller allmänheten och företagen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 11 behandlas ett tämligen enkelt ärende. I reservationen till betänkandet begär moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiets representanter en förenkling av bevakningsföretagslagen i enlighet med motion nr 1417 av Sten Andersson i Malmö. I motionen föreslås en självklar förenkling, som jag tycker borde genomföras, nämligen att företag som har ett dotterbolag på sitt industriområde skulle få sköta övervakningsverksamheten inom företagsområdet utan att behöva auktorisation. För närvarande gäller att man får bedriva övervakningsverksamheten inom det egna företaget i egen regi. Har man däremot ett dotterbolag på området måste man anlita en utomstående entreprenör. Jag kan anföra exempel från min egen arbetsplats på Saab-Scania i Nyköping. Vi har ett litet försäkringsbolag, som heter Saabia, med ett par tre anställda, beläget inom området. Vi får då icke sköta bevakningen av företagsområdet i egen regi. Det innebär att Saabia måste förläggas till lokaler ute på stan för att vi skall kunna bereda äldre trotjänare eller personer med arbetshandikapp som finns inom företaget arbete med bevakning av fabriksområdet. Herr talman! Förslaget i motion 1417, som reservanterna har tillstyrkt, borde ha varit en självklar förenkling av bevakningsföretagslagen. Jag yrkar därmed bifall till reservationen.

Herr talman! I betänkande 11 från näringsutskottet behandlas bevakningsverksamheten och motion 1417, som Per Westerberg har redogjort för och i vilken föreslås en uppluckring av bevakningsföretagslagen. Majoritetens motiv för att avstyrka motionen är bl.a. farhågor för att kontrollen av efterlevnaden av lagen skulle bli mycket svår om vi luckrade upp de bestämmelser som finns. Vi har haft motionen ute på remiss. En del remissorgan har varit positiva till motionen, men branchorganet — Bevakningsrådet — har uttalat farhågor Prot. 1985/86:100 för att det skulle bli besvärligt med kontrollen, om man skulle luckra upp lagen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har mycket svårt att se argumentationens bärighet när det hävdas att man, om man bildar ett litet helägt dotterbolag med ett par tre anställda inom samma koncern, inte längre är betrodd att kunna sköta bevakningen inom det egna fabriksområdet.

Herr talman! Låt mig citera direkt ur Bevakningsrådets svar på remissen. Där sägs att ”om man som det anges bygger upp en bevakningsoch säkerhetsorganisation, vilken även skall utföra bevakning av annan juridisk person där endast ägarförhållandet skall avgöra om auktorisation erfordras eller ej, är det sannolikt att man därmed skapar besvärliga kontrolloch övervakningsproblem. Det kan inte uteslutas att man genom att göra speciallösningar beträffande ägarförhållandet kringgår auktorisationsfrågan, vilket vore olyckligt och omotiverat utifrån lagens ursprungssyfte.” Därmed vidhåller jag mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är samma juridiska grundperson, samma moderbolag och samma ägare. Det helägda dotterbolaget som finns inom samma område borde få skötas med samma bevakningsorganisation, oavsett om man som exempelvis beträffande Saab-Scanias personbilsdivision har brutit ut Saabias lilla försäkringsrörelse med två tre man. De kunde få sitta kvar i samma kontor och arbeta vidare utan att man måste använda en annan entreprenör för bevakningen av fabriksområdet. Jag har mycket svårt att förstå att det skulle vara en risk eller en uppluckring av lagen. Snarast är det en entydig förenkling, som anpassar lagen till nuvarande förhållanden.
Herr talman! Så länge det gäller ett helägt dotterbolag kan jag ha viss förståelse. Men det kan uppstå tolkningssvårigheter, om bolaget till viss del är ägt av ett annat bolag. Det kan t.ex. uppkomma diskussioner om dotterbolaget ligger utanför det egna fabriksområdet.
Herr talman! Här är det fråga om rena koncernförhållanden och helägda dotterbolag. Det är det som motionen, sakfrågan och förenklingen berör. Om det skulle gälla ett område som låg utanför fabriksområdet, skulle det ånyo endast vara en juridisk person som på nytt kunde ha sin egen bevakningspersonal. Jag har fortfarande svårt att se några bärande argument mot en förenkling.

Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 9 om anslag på tilläggsbudget II för budgetåret 1985/86.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9 tillstyrker en utskottsmajoritet regeringens hemställan om att ytterligare 100 miljoner tillförs anslaget för lokaliseringsbidrag, varav 20 miljoner skall användas för stödformen offertstöd. Moderata samlingspartiet har vid tidigare tillfällen då man behandlat de regionalpolitiska stödformerna avvisat offertstöd som en regionalpolitisk stödform. Följaktligen gör vi det även denna gång. Med hänvisning till detta ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen, där vi biträder förslaget 80 milj.kr. Folkpartiet har hamnat ungefär på samma ståndpunkt men menar att de 20 miljoner som regeringen föreslår till offertstöd skall förstärka det s.k. samlade länsanslaget. De regionalpolitiska stödformerna och regionalpolitiken i sin helhet kommer att debatteras här i kammaren den 22 maj. Mot bakgrund av regeringens småsnåla inställning till det samlade länsanslaget utgår jag ifrån att just det anslaget kommer att bli föremål för ingående diskussion i utskottet och debatt i kammaren. Det finns säkert anledning att då i annan form vidga det anslaget, eftersom det är ett anslag som av utskottet och kammaren uppfattas som effektivt, men jag tycker att det är för tidigt att vid den här tidpunkten tillskjuta extra medel. Herr talman! Med det vill jag alltså tillstyrka reservation 1 av moderata samlingspartiets ledamöter i arbetsmarknadsutskottet.

Herr talman! I regeringens proposition föreslås, som vi hörde här, att 100 miljoner skall anslås till regionalpolitisk verksamhet, varav 20 miljoner skall användas till offertstöd. Folkpartiet delar inte utskottsmajoritetens uppfattning att offertstödet skall tillföras dessa 20 miljoner. Vi ställer oss tveksamma till stödformen därför att den kan skapa risker för informella diskussioner och förhandlingar mellan enskilda företag och statsmakterna. Vi eftersträvar mer av generella insatser i stället för åtgärder där förhandlingar kan vara avgörande för resultatet. Folkpartiet har i tidigare regionalpolitiska debatter hävdat att en smidig och rationell regionalpolitik kräver decentralisering av insatserna. Vi har alltjämt den uppfattningen, och därför anser vi att de 20 miljoner som är avsedda till offertstöd bör tillföras länsanslagen, där de fyller en mycket bättre uppgift. Det har kommit till vår kännedom att flera län har förbrukat sina länsanslag och att de kommer med ansökningar om många miljoner. Till de län som förbrukat sina anslag hör inte bara Norrlandslänen utan även flera län i Mellansverige. Många är överens med folkpartiet om att få regionalanslag ger så god effekt per satsad krona som länsanslagen. Att i dessa för många av glesbygdslänen mycket bekymmersamma tider lägga ytterligare medel till offertstöd, när varje krona så väl behövs till länsanslag, är att lägga sten på bördan för dem som vill administrera en smidig och rationell regionalpolitik. Regionalpolitiken kommer att få vidkännas stora påfrestningar framdeles. Om detta vittnar bl.a. det hundratal motioner som avlämnats under allmänna motionstiden. Men den debatten får vi ta längre fram i vår, och då kommer det väl att framföras en hel del synpunkter från många håll i landet. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 9.

Herr talman! I tilläggsbudget II föreslår industriministern, såsom vi redan har hört från talarstolen, att ytterligare 100 milj.kr. tillförs anslaget Lokaliseringsbidrag. Det är naturligtvis både glädjande och behövligt att de pengarna nu kommer. I propositionen konstaterar industriministern att efterfrågan på lokaliseringsbidrag hittills under året har varit stor. Eftersom det är angeläget att utnyttja det goda konjunkturläget för att skapa varaktig sysselsättning i de delar av landet som har de största sysselsättningsproblemen, har regeringen därför beslutat föreslå riksdagen att förstärka lokaliseringsbidraget med ytterligare 100 milj.kr. Genom stöd i samband med investeringar beräknas sysselsättningsökningen budgetåret 1984 85. Under innevarande budgetår har, enligt uppgifter som jag har inhämtat, fram t.o.m. januari i år ca 2 300 nya jobb tillskapats med dessa stödformer. Den här utvecklingen visar det regionalpolitiska stödets betydelse, och därför är de föreslagna 100 miljonerna ytterst välkomna i det konjunkturläge som vi nu befinner oss i. I propositionen anges att högst 20 milj.kr. av de 100 miljonerna får användas till offertstöd. Därmed är inte sagt att de 20 miljonerna skall användas för denna stödform. Man har satt gränsen där. Det är inte säkert att de pengarna kommer att användas, men de är disponibla för ändamålet. Offertstödet är en utmärkt stödform som kan sättas in i speciella fall där insatser behöver göras utanför ramen och reglerna för övriga stödformer. Offertstödet är därför flexibelt och kan anpassas till ett speciellt uttalat behov för att man skall få största möjliga effekt av andra insatser. Den här stödformen har använts till speciellt den privata tjänsteoch servicesektorn, t.ex. uppdragsverksamhet. Den har också haft stor betydelse för marknadsföring, produktutveckling, inkörningskostnader och kvalificerad utbildning av personal som behövs vid en expansion i ett företag. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag. I en reservation från moderaterna föreslås att anslaget på 100 milj.kr. minskas med 20 milj.kr., motsvarande det belopp som offertstödet omfattar. I en folkpartireservation avstyrks att dessa 20 milj.kr. får användas som offertstöd; detta belopp bör i stället anvisas för regionala utvecklingsinsatser. Som skäl anför man bl.a. att metoden med offertstöd kan skapa risker för informella diskussioner och förhandlingar mellan enskilda företag och statsmakterna.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

Herr talman! Jag har en annan uppfattning än Sven Lundberg när det gäller offertstödet. För det första tycker jag inte att det är en så bra stödmetod som han säger. För det andra är det på det sättet, Sven Lundberg — vi kommer ju från samma län — att bl.a. vårt eget län, Västernorrland, behöver 13-14 miljoner till länsanslag. Länsstyrelsen borde väl ändå kunna bedöma vilket som är mest flexibelt och mest användbart. Vi tycker från folkpartiets sida att det är viktigt att man har flexibla stöd, som snabbt kan användas till det man behöver dem till. Sven Lundberg säger att offertstödet är alldeles utmärkt, men jag delar vad som är inte bara min egen länsstyrelses uppfattning utan också andra länsstyrelsers, nämligen att länsanslagen är mycket bättre och mycket rationellare. Dessutom behöver de ju pengarna. Då borde man se till att de finns också och inte lägga dem på offertstöd, eftersom man i fråga om offertstöd inte ens har förbrukat de medel som man har. Till saken hör också att det, som jag sade, finns fler län än Västernorrlands län, bl.a. här i Mellansverige, som också behöver stöd, t.ex. Älvsborgs län, men även övriga Norrlandslän.

Herr talman! Jag kan inte hjälpa att Sigge Godin inte har samma uppfattning som jag beträffande offertstödet. Offertstödet finns ju redan, och många av oss har fått uppleva att offertstödet har kunnat sättas in i ett läge då de andra stödformerna inte har varit lämpliga. Jag tycker för min del att det är nog så gott att vi fortsätter med offertstödet. De 100 milj.kr. som tillkommer kommer ju ändå länet till godo. Som det har sagts tidigare i debatten får vi tillfälle att senare under våren diskutera den framtida regionalpolitiken, våra stödformer och pengarna för regionalpolitiken. Då får vi anledning att ta en större debatt.
Herr talman! Det är intressant att höra att Sven Lundberg vill ha ett stöd som inte kommer till användning. Det finns ju redan tillräckligt med pengar till offertstöd. Det vore bra mycket vettigare om länsanslagen fylldes på, eftersom det är ett skriande behov av dessa pengar. Jag tycker att det skall noteras att vi inte litar på de bedömningar som görs av länsstyrelserna, de som sitter så nära de människor som behöver dessa stöd. Skall vi här flytta över pengar till ett konto där de inte kommer till användning? Det är bara att beklaga att majoriteten inte tycker som vi. Men folkpartiet vidhåller att man skall ha ett användbart och rationellt stöd till det som är viktigt.

Herr talman! De regionalpolitiskt ansvariga organen runt om i vårt land saknar medel till de regionalpolitiska objekt som de önskar genomföra. Det är alltså fråga om länsanslagen. Centerpartiet har därför arbetat för att de regionalpolitiska länsanslagen skall utökas till 600 milj.kr. under innevarande budgetår. Tyvärr ställer sig en majoritet av riksdagens partier kallsinniga och oförstående till utökade insatser för att människor skall få jobb i sin hembygd. Länsanslagen ger nämligen möjligheter till mera spridda satsningar. Riksdagsmajoriteten har redan två gånger avvisat våra krav, och i dag kan vi inte göra något annat än att djupt beklaga att det just nu inte är möjligt att i Sveriges riksdag få majoritet för en bättre regional utveckling. Det är därför som centerpartiet bara har fogat ett särskilt yttrande till detta betänkande.

Herr talman! Vi kunde i och för sig ha börjat en lång diskussion om det förskräckliga i att höja länsanslagen, men från vår sida har vi tyckt att det var lämpligare att i motioner framföra synpunkter på länsanslagets storlek för kommande budgetår. Om man läser igenom de olika partiernas motioner i detta ämne, indikeras det ganska klart att regeringens förslag i budgetpropositionen har vissa svårigheter, för att uttrycka det något försiktigt, att vinna kammarens gehör. Jag vill säga till Ingvar Karlsson i Bengtsfors och till Sigge Godin att det finns alla förutsättningar för att den frysta anslagsnivån som regeringen presenterade i budgetpropositionen kan få ett rejält lyft uppåt, om vi från oppositionens sida agerar på det sätt som vi gjorde i föregående års debatt, då Prot. 1985/86:100 vi höjde anslaget med ungefär 100 milj.kr. Jag tycker inte att det vid detta 19 mars 1986 tillfälle är direkt lämpligt och fruktbart att diskutera denna punkt. Men det bör, och det kan vara en viss signal till regeringspartierna — just det, regeringspartierna — att litet grand fundera över hur man skall hantera detta anslag vid utskottsbehandlingen och givetvis vid kammarens behandling i maj.

Herr talman! Det är riktigt att denna fråga så småningom återkommer i kammaren, men jag vill nu konstatera att centerpartiet är det parti som under många år har drivit kravet på ökade länsanslag. Vi anser att det är en betydelsefull insats som, med länsanslagen, görs ute i länen. Jag välkomnar verkligen att också moderaterna nu har kommit till den insikten att vi skall höja länsanslagen. Regeringens proposition innehåller förslag om helt oförändrade anslag för nästa budgetår. Det är möjligt att oppositionen kan påverka regeringen att öka länsanslagen. Det är bra om alla krafter i riksdagen kan samlas bakom detta krav.
Herr talman! Det väsentliga är resultatet. Efter det senaste inlägget av Ingvar Karlsson i Bengtsfors utgår jag från att det finns goda förutsättningar att uppnå ett praktiskt resultat. Det är de faktiska pengarna som räknas ute i länsstyrelserna.

Herr talman! Återigen skall vi diskutera datafrågor, i detta fall i mer begränsad omfattning, nämligen anslaget till datainspektionen. Det kan finnas anledning att något blicka tillbaka på den utveckling som har varit när det gäller datalagen och datainspektionen. 1960-talets debatt gällde ADB-teknikens inverkan på samhället, framför allt datateknikens inverkan på offentlighetsprincipen. Med 1970-talets ingång fick vi debatten 129 om uppgiftssamlandet. Det var folkoch bostadsräkningen som drog i gång diskussionen om vad uppgifterna skulle användas till och hur man skulle skydda den enskildes personliga integritet. Det var vid denna tidpunkt, närmare bestämt 1973, som datalagen stiftades. Redan då konstaterades att begreppet personlig integritet inte är entydigt. I datalagen angavs tämligen generella ramar, medan det överläts åt praxis att, från fall till fall, bestämma den närmare omfattningen av regleringen. Datalagskommittén, som tillsattes 1976 och som hade till uppgift att göra en översyn av datalagen, kom inte fram till några större förändringar i denna grundläggande princip. Datalagen har ändrats vid flera tillfällen. Ändringarna 1982 innebar en förenklad handläggning av ett antal grundade register. Den s.k. anmälningsskyldigheten ersatte tidigare prövning. Allt detta har inneburit successiva förändringar av datalagstiftningen, men något som har bestått hela tiden är datainspektionens prövning. Datainspektionens uppgift har varit att ge tillstånd enligt datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen samt utöva tillsyn och genomföra inspektioner. Datainspektionen har också i hög grad fungerat som allmänhetens dataombudsman. Det har varit angeläget att det har funnits en myndighet att vända sig till när den enskilde känt sig trängd av uppgiftssamlande och registrering. Datainspektionen har alltså fyllt den funktionen. Redan från början blev antalet tillståndsärenden stort. Det är inte första gången vi har att diskutera frågan om antalet tjänster vid inspektionen. Så skedde 1976. Så skedde 1981, och så sker i dag. Antalet ärenden har som sagt varit stort trots att vi vidtagit åtgärder för att förenkla handläggningen, för att koncentrera arbetsuppgifterna på de mer integritetskänsliga registren och på samkörning av dataregister. När nu datainspektionen till kommande budgetår föreslår en utökning av antalet tjänster — förslaget har antagits av datainspektionens styrelse, vari ledamöter i utskottet ingår — tycker vi från centerns sida att det är ett rimligt krav som bör tillmötesgås. Datainspektionen måste nämligen ges de resurser som erfordras för att den med kraft skall kunna hävda datalagen till skydd för den enskilda människan. Det är inte bra om datainspektionen inte hinner klara av balansen av antalet ärenden eller göra de inspektioner som myndigheten är ålagd att göra. Det är inte heller bra om allmänhetens förtroende för datainspektionen rubbas. Datainspektionen är nämligen den enda instans som man i dag har att vända sig till med den oro man kan känna inför en ökad datorisering. Utskottsmajoriteten har gått emot förslaget trots att det inte inverkar på budgeten som sådan — myndigheten är ju avgiftsfinansierad. Utskottsmajoriteten hänvisar till en översyn utförd av riksrevisionsverket, där man framfört vissa förslag som utskottsmajoriteten anser först bör prövas. Man hänvisar också till de avgångar som förekommer vid inspektionen just nu och menar att de skulle vara skäl till att inte medge en utökning av antalet tjänster. Från reservanternas sida menar vi att det är angeläget att inspektionen redan kommande budgetår tillförs dessa tjänster. Det är ur allmän synpunkt viktigt att inspektionen har de resurser som fordras för att hävda datalagen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen, som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Vi moderater tycker att det är viktigt att slå vakt om 19 mars 1986 datainspektionens möjligheter att fullgöra sina åligganden. Men det är inte så att dessa möjligheter är direkt avhängiga av hur många tjänster inspektionen har. Det finns därför också anledning att göra klart att debatten här i kväll inte handlar om skyddet av integriteten och den enskildes ställning i enlighet med datalagen. Det avgörande i den frågan är vilken respekt som datainspektionens beslut har bl.a. hos regeringen. Där är det farliga och det tråkiga i den utveckling som vi har haft i Sverige de senaste åren att datainspektionen många gånger har fått sina beslut ändrade av regeringen i vitala och viktiga integritetsfrågor. Från vår sida är det självklart att man skall stärka datainspektionens möjligheter att värna den enskildes integritet genom att datainspektionen skall stå stark och ha auktoritet. Det har bl.a. lett till att vi moderater har föreslagit att regeringsrätten och inte regeringen skall pröva besvär över datainspektionens beslut. Vi menar att man då får en mer strikt tolkning och bedömning i enlighet med datalagen. Vad debatten här i kväll handlar om är ju hur riksdagen skall bedöma förslag om nya tjänster vid datainspektionen. Om datainspektionen behöver nya tjänster för att kunna fullgöra sina uppgifter, måste enligt vår mening riksdagen också medge dessa. Men vi moderater menar också att vi här liksom vid granskning av alla andra myndigheter måste inta en viss försiktighet. Situationen i dag är något svåröverskådlig. Det är inte bara en ny generaldirektör som har tillträtt vid datainspektionen, utan det är också så att en större del av dess ledning av olika skäl har avgått. Det kommer givetvis att ta tid innan en ny organisation kan fungera normalt. Till detta kommer att riksrevisionsverket genomför en översyn av datainspektionens verksamhet. Mot denna bakgrund menar vi att man kan vänta tills en ny organisation har börjat fungera. Då kan man lättare konkretisera det exakta behovet av nya tjänster. Det kan knappast vara riksdagens uppgift att i varje läge gå olika myndigheter till mötes. Jag betvivlar inte behovet av nya tjänster vid datainspektionen. Vi moderater är positiva till att pröva detta under kommande år. Men vi menar att det för dagen är av värde att avvakta det kommande året för att se de verkliga behoven. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Min enkla fråga är om inte den översyn som riksrevisionsverket gjorde var känd, när styrelsen för datainspektionen lade fast sin framställning och yrkade på dessa handläggartjänster. Det är klart att det finns ett samband mellan organisationens storlek och möjligheten att upprätthålla respekten för datalagen och hinna med de uppgifter som inspektionen är ålagd att fullgöra. Annars kan man ju decimera den till ett intet, och det är i varje fall inte till fördel för integritetsskyddet.
19 mars 1986 Herr talman! Jag vill gärna ge Bengt Kindbom rätt i denna senare slutsats. Jrnslag till dätolhapek Om man skulle decimera datainspektionen till ett intet, skulle det knappast HoRen vara till någon fördel för den enskildes integritet. Men det är inte heller detta vi talar om utan frågan huruvida det är nödvändigt för skyddet av den enskildes integritet att utöka datainspektionen med ytterligare två tjänster. Jag framhöll tidigare att det är viktigare att slå vakt om den respekt för datainspektionen som man har i samhällsdebatten och hos regeringen. Datainspektionens anslagsframställan antogs under sommaren. Därefter gjordes riksrevisionsverkets översyn. Till detta har också kommit, vilket inte saknar betydelse, att den större delen av datainspektionens ledning nu försvinner. Det beror förmodligen på den motvind som har rått för datainspektionen. Det viktiga i fortsättningen blir att slå vakt om datainspektionen. Det behöver man inte göra bara genom att utöka antalet tjänster.
Herr talman! Diskussionen om vilken instans som skall vara överprövande när det gäller beslut som har fattats av datainspektionen är att litet föra hela debatten på ett sidospår. Respekten för inspektionens beslut har vi ju möjligheter att följa upp i konstitutionsutskottets granskningsarbete, vilket vi också gör. Jag har ju anmält ärendet dit. Skälet till att vi har regeringen som prövande instans är att det i grunden handlar om politiska överväganden. Det konstaterade också datalagstiftningskommittén i sitt betänkande 1978:54. Jag ser ingenting som har ändrats på den punkten. Jag bedömer varken det förhållandet att vissa personer har slutat vid datainspektionen eller att det har skett vissa personförändringar som avgörande för denna sak. Frågan är vilken organisation vi vill ha för att pröva integritetsfrågorna i datainspektionen. Vi har bedömt det underlag som har kommit från datainspektionens styrelse, där Gunnar Hökmark finns med, som varande det riktiga och att den organisation som inspektionen har gjort en framställning om behövs.
Herr talman! Det som vi har anledning att just nu debattera är inte hur skyddet för den enskildes integritet skall vara utformat, utan om man skall eller inte skall inrätta två nya tjänster för kommande budgetår. Det är ingen särskilt stor fråga, och jag menar att man inte skall försöka att ideologiskt vinna några poäng i detta sammanhang. Det gäller en bedömningsfråga, där vi moderater har uttalat att det är lämpligt och rimligt att vänta tills den nya organisationen har börjat fungera och tills översynen är gjord. Den uppfattningen har inte Bengt Kindbom, och vi tycker alltså olika på den punkten, men det kan knappast beskrivas som någon större åsiktsskillnad. Det har dessutom knappast någon större betydelse för hur skyddet för den enskildes integritet skall se ut under de kommande åren.

Herr talman! För att knyta an till det som Gunnar Hökmark framhöll vill 132 jag säga att det kanske kan synas märkligt att konstitutionsutskottets ledamöter ställer till så mycket väsen kring detta mycket begränsade Prot. 1985/86:100 betänkande. Men jag tycker faktiskt att det inte handlar om bagateller utan 19 mars 1986 om en ganska viktig fråga, med anknytning till många människors oro och A SEAN a Sd a ä 5 ; z Anslag till datainspeknervositet inför den alltmer närgångna och delvis laglösa dataregistreringen ti ionen av våra liv långt in i de känsligaste privata skrymslena. Därav den stora vikten av att vi har en väl fungerande datainspektion med ordentliga resurser. Nu senast har debatten fokuserats på det omstridda s.k. Metropolitprojektet. 15 000 människor har sig ovetande fått sina liv detaljgranskade. Undra på att många blivit rasande och förtvivlade! Kring det här fallet har vi haft en mycket het debatt. Jag hoppas, herr talman, att diskussionen inte kommer att sluta i bestämmelser som innebär svåra restriktioner för den fria forskningen i vårt land. Det omistliga värdet av en fri och öppen samhällsforskning måste vi försvara. Men det förutsätter å andra sidan att människor behandlas med respekt och att deras integritet inte kränks. Ingen skall behöva känna sig som en försökskanin. Anna Christensen diskuterade häromdagen i Dagens Nyheter huruvida den utopiska tanken om folkhemmet, om likhet och rättvisa, är på väg att förvandlas till ett vetenskapligt-administrativt projekt om den välordnade och riskfria välfärdsstaten.

Informationen finns där samlad och då kommer den också att tas i bruk. Trycket är för starkt för att kunna motstås. Administrationen kommer alltid att vara lika övertygad om sina goda avsikter och det nödvändiga och berättigade i att använda alla till buds stående medel för att säkra den goda ordningen. Men medborgarna upplever denna samlade information som ett latent hot och värjer sig instinktivt mot den nya ordningsmakten.” Herr talman! Jag inbillar mig ingalunda att vi löser dessa svåra problem genom att ge datainspektionen de ytterligare två tjänster som den begärt. Så enkelt är det tyvärr inte. Men genom att villfara datainspektionens begäran markerar vi ändå att vi vill ha en stark och effektiv inspekterande myndighet. Men det räcker inte. Vi vill också ha en datainspektion med integritet och självständighet gentemot regeringsmakten, olika statliga myndigheter och instanser samt — självfallet — företagen. Majoriteten i utskottet avvisar förslaget om en förstärkning av datainspektionen. Man får väl ändå säga, Gunnar Hökmark och Kurt Ove Johansson, att det är en ganska intressant form av personlighetsklyvning, när socialdemokratiska och moderata ledamöter i datainspektionens ledning kräver fler tjänster, medan samma personer som medlemmar i konstitutionsutskottet avvisar denna begäran. Jag antar att det på den socialdemokratiska sidan kan handla om en alltför nitisk vakthållning kring budgetpropositionen. Men här skulle det ju faktiskt 133 inte kosta några pengar att rucka litet grand på denna proposition, eftersom datainspektionen skall vara självfinansierande. Intressantare är emellertid moderaternas och alldeles särskilt Gunnar Hökmarks hållning. Moderaterna försöker låtsas som om de vore de allra främsta förkämparna för individens integritet mot registreringsraseriet. Nu är det faktiskt litet si och så med den saken. Moderaterna brukar inte vara särskilt ivriga att påtala företagens och de stora maktgrupperingarnas egenartade register. Elden riktas ganska ensidigt mot olika samhälleliga register. Nu vill moderaterna inte ens vara med om en mycket blygsam upprustning av datainspektionen — som alltså Gunnar Hökmark i datainspektionens styrelse har anbefallt men i konstitutionsutskottet har en annan åsikt om. För att motivera denna konstiga ståndpunkt tvingas nu moderaterna — och det tycker jag är ganska intressant — att avge ett särskilt yttrande, som är nästan lika omfattande som hela betänkandet och vida längre än den enkla och raka reservation som centern, folkpartiet och vpk har avgett. Jag förstår att när man skall tala för en sjuk sak, då behöver man många ord. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Där hoppas jag gärna på att vänsterpartiet kommunisterna skall stödja den linje och de krav som vi för fram om att man skall vidga kravet på informerat samtycke. När det sedan gäller de dubbla skepnader som Bo Hammar talar om vill jag säga: Om man diskuterar i datainspektionens styrelse och ser att det faktiskt finns skäl för ytterligare tjänster, då finner jag det rätt naturligt att man biträder det förslaget. Men jag tycker det är lika motiverat att man sedan tar hänsyn till budgetprövningen. Det är emellertid någonting som vänsterpartiet kommunisterna aldrig har gjort och säkerligen aldrig kommer att göra. Därför kommer vänsterpartiet kommunisterna alltid att gå med på ytterligare tjänster utan någon kritisk granskning. Det är den skillnad som finns mellan vänsterpartiet kommunisterna och de övriga partierna här i riksdagen.
Herr talman! För det första vill jag säga att jag inte har gjort någon omedelbar koppling mellan Metropolitprojektet och två ytterligare tjänster vid datainspektionen, utan jag använde Metropolitprojektet bara som en allmän exemplifiering beträffande människornas oro över situationen och behovet av en upprustning av datainspektionen. För det andra: Visst är det väl ändå något egenartat att Gunnar Hökmark sitter i datainspektionens styrelse och i den egenskapen säger: ”Vi behöver två nya tjänster” men sedan i konstitutionsutskottet säger: ”Datainspektio Prot. 1985/86:100 nen behöver inte dessa två nya tjänster.” Och nu säger Gunnar Hökmark -— 19 mars 1986 och det tycker jag nästan är rörande — att detta sker i omsorg om den socialdemokratiska budgetpropositionen. Det är nog inte särskilt trovärdigt. Vi har ju sett hur moderaterna i alla möjliga sammanhang har försökt att ge den socialdemokratiska regeringen tjuvnyp. I det här fallet skulle dessutom inte två nya tjänster på något sätt innebära någon försvagning av budgeten, som moderaterna när det gäller andra områden är beredda att hantera litet hur som helst. Som jag sade i mitt första anförande skall principen vara att datainspektionen skall ta ut avgifter och finansiera sig själv. De två tjänsterna innebär därför inte någon katastrof för de svenska statsfinanserna. Jag tror att Gunnar Hökmark måste hitta något listigare och bättre skäl för den sinnesförändring som skedde hos honom mellan datainspektionens sammanträde och konstitutionsutskottets sammanträde.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon längre debatt med Bo Hammar. Men jag vill för det första säga att det är rimligt att man har en budgetprövning där man väger olika kostnader mot varandra. Vänsterpartiet kommunisterna ansåg inte vid sin bedömning av budgetpropositionen att det fanns något skäl att föreslå ökningar. Det gjorde inte heller vi. Skillnaden mellan oss på den punkten är bara att ni har ändrat er. För det andra tror jag att Bo Hammar tar litet för lätt på frågan om personlig integritet och skydd för den enskildes privatliv i enlighet med datalagen, om han tror att den frågan hänger på två stycken tjänster i datainspektionen. Vad det i själva verket gäller är att skapa ett skydd för den enskilde individen när det gäller att trygga det egna privatlivet och att ha en kontroll över vart de egna personuppgifterna tar vägen. Jag hälsar gärna vänsterpartiet kommunisterna välkommet att delta i det arbetet, men jag har inga större förväntningar.
Herr talman! Skillnaden mellan Gunnar Hökmark och hans moderater och oss vpk-are är väl att vi inte på riktigt samma sätt som moderaterna är ”partifuxar”. Vi har en budgetproposition som omfattar kanske 10 000 sidor, och det är naturligtvis omöjligt att granska varje detalj i den. Men sedan kommer det fram olika förslag — ibland bra förslag — också från andra partier, och då tycker vi att det är rimligt att granska dem. Även om vi inte har väckt någon motion i en fråga, kan vi finna att ett förslag som gäller den frågan är bra. Då tycker vi att utskottet skall tillstyrka det. Jag tror att det sättet att arbeta i ett parlament och i ett utskott är i enlighet med normal demokratisk ordning. När denna centermotion lades fram diskuterade vi den i vårt parti och kom fram till att det var en riktig och vettig motion. Vi beslöt därför att yrka bifall till den. Jag förstår inte riktigt, Gunnar Hökmark, varför man måste låsa sig från början, varför man efter att ha väckt vissa motioner måste låsa sig fast av prestigeskäl.

Herr talman! För att inte bli anklagad för att bedriva överbudspolitik vill jag börja med att tala om att de två tjänster som diskuterats och som också folkpartiet har reserverat sig för är intäckta i folkpartiets budgetförslag. Det är ju faktiskt i budgetens prioriteringar som den rätta viljan visar sig, inte i retoriken. Folkpartiet var en mycket aktiv tillskyndare av datalagen och datainspektionen. Vi ser dessa två som viktiga delar i möjligheterna att med kraft hävda skyddet av den enskildes integritet. Under 1970-talet talades mycket om dataintegritet. Datainspektionen rosades, och dess beslut ifrågasattes mycket sällan. Under 1980-talet har situationen ändrats. Inspektionens beslut och därmed dess omdöme ifrågasätts allt oftare. Från visst håll förs en formlig hetskampanj mot inspektionen. Datainspektionens beslut kan överklagas till regeringen. Fortfarande gäller emellertid att allmänhetens förtroende för datainspektionen är mycket stort. Då kan man fråga sig vad det är som gör att regeringen nu anser sig föranlåten att allt oftare ändra på inspektionens beslut än man gjorde på 1970-talet. Det finns åtminstone två tänkbara orsaker. Den ena gäller värderingen av integritetsfrågorna, och den andra gäller inspektionens sätt att arbeta. Först några integritetsfrågor som kan ställas: Är dataintegritet inte lika viktig nu som tidigare? Är skyddet av enskilda människors integritet hinder för viss verksamhet? Är integritet alltför besvärlig att hantera när det verkligen gäller, dvs. då politiker kommer till det vägskäl där man måste tala om för den som överklagat att datalagen inte tillåter ett önskat register eller att lagen inte ger möjlighet till samkörning, trots att det verkar så praktiskt? Är det först på 1980-talet som man insett att skyddet av den enskildes integritet kostar pengar och att det alltid är både dyrare och mer opraktiskt att skydda än att inte skydda? Det har gjorts flera uttalanden från ledande tjänstemän i samband med avskedsintervjuer som uttrycker besvikelse över skillnaden mellan teori och praktisk handling. I flera fall anför man också att resursbrist är en faktor som bidrar till att arbetet upplevts som tungt. Men för folkpartiet är det viktigt att datainspektionen kan vara — och skall fortsätta att vara — en garant för att allas vår integritet värnas och att datalagen med kraft hävdas. Så till frågan om inspektionens arbete görs annorlunda i dag än på 1970-talet. Vi vet att inspektionen har stora ekonomiska problem. Meningen är att inspektionen skall vara självfinansierad genom att ta betalt för de licenser som ges för register hos myndigheter, organisationer eller privata företag. Det har varit svårt att få in pengarna, och därmed dras inspektionen med kvarstående ekonomiska problem. Samtidigt har antalet datorer ökat explosionsartat, liksom antalet enskilda människor som vänder sig till inspektionen för att få råd och stöd vid upplevda dataövertramp. Vad jag här har anfört är för oss folkpartister goda skäl för att bevilja datainspektionen de personella resurser som inspektionen har begärt i sin Prot. 1985/86:100 anslagsframställning. Och om igen: Det är i budgetens prioriteringar som den 19 mars 1986 rätta viljan visar sig snarare än i retoriken. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Det har här på sätt och vis varit en delvis konstig diskussion. Vi har ju att debattera anslag till datainspektionen. Men jag har förstått att det finns ledamöter i konstitutionsutskottet som helt plötsligt — precis som Gunnar Hökmark har understrukit många gånger — vill göra detta till en integritetsdiskussion. Det är det naturligtvis inte fråga om i dag. Jag tror att det är mycket väsentligt att vi ändå försöker hålla oss till det som frågan verkligen gäller. Vi kommer att få stora möjligheter att diskutera integritetsproblematiken vid åtskilliga tillfällen sedermera i denna kammare. Det var förresten inte så länge sedan som vi här hade en integritetsdebatt. Bo Hammar tyckte att det var litet konstigt att det finns ledamöter i datainspektionen som säger en sak — som han uttryckte det — i datainspektionen och en annan när de kommer till utskottet. Om Bo Hammar hade lyssnat på den argumentering som vi har fört i utskottet och läst vad som har skrivits i utskottsbetänkandet, så tror jag att Bo Hammar egentligen inte hade behövt tycka att det var så konstigt. När datainspektionen senast gjorde sin anslagsframställning och begärde ytterligare två handläggartjänster, så pågick samtidigt en översyn av avgiftsfinansieringen av datainspektionens verksamhet. Det var riksrevisionsverket, RRV, som på regeringens uppdrag, i samråd med datainspektionen, skulle genomföra denna översyn. RRV:s promemoria inkom till justitiedepartementet den 17 oktober förra året, dvs. ett par månader efter det att datainspektionen gjort sin anslagsframställning. När datainspektionen behandlade frågan i augusti var Översynen inte klar. Det som är intressant är att den översyn som har gjorts av RRV i samråd med datainspektionen visar att det finns goda möjligheter att ytterligare effektivisera datainspektionens verksamhet. Det är viktigt att alla dessa möjligheter tas till vara, innan man ytterligare bygger ut inspektionens organisation. Om detta är Gunnar Hökmark och jag fullständigt överens. Det är också rimligt, som framgår av moderaternas särskilda yttrande, att låta en ny organisation ta form under den nye generaldirektörens ledning samtidigt som man beaktar de möjligher till ökad effektivitet som RRV anvisar i sin översynspromemoria. I en reservation fogad till utskottets betänkande yrkas att datainspektionen redan kommande budgetår skall tillföras de tjänster som begärts i inspektionens anslagsframställning. Herr talman! Jag yrkar avslag på denna reservation. Reservationen bygger på en centermotion som innehåller både fel och brister. Att påstå att gränsen för datainspektionens möjligheter att med kraft hävda datalagen till skydd för den personliga integriteten skulle gå mellan två nya handläggare eller inte är en mycket grov överdrift — allra helst som reservanterna numera också måste veta att det finns effektivitetsvinster att 137 göra vid datainspektionen. I sitt särskilda yttrande gör moderaterna ett stort nummer av att de minsann vill ge datainspektionen en så stark ställning som möjligt i det svenska samhället. De framställer det som om de var ensamma om den uppfattningen. Det är naturligtvis felaktigt, som också har betonats här av Bo Hammar. Att ge datainspektionen en så stark ställning som möjligt vill alla partier. Men om man tror att man stärker datainspektionens ställning bara genom att låta regeringsrätten bli besvärsinstans, som moderaterna vill, är man ganska naiv. Det trodde inte ens moderaterna själva på för kort tid sedan. Med de åtgärder som RRV föreslår med anledning av översynen av datainspektionens verksamhet tar man sikte bl.a. på informationsinsatser för att öka kunskapen hos företag och myndigheter om licensskyldigheten. Vidare föreslår riksrevisionsverket en höjning av licensavgifter samt olika åtgärder i effektivitetshöjande syfte. Förslagen bereds för närvarande i regeringskansliet. Det har förts en diskussion här i riksdagen där det har sagts att två tjänster inte kostar någonting, därför att datainspektionen finansieras med licensavgifter. Det är då mycket viktigt att komma ihåg, att om man går tillbaka till de handlingar som konstitutionsutskottet haft till sitt förfogande, kommer man att finna att kostnadstäckningen hos datainspektionen bara är 60-70 90, 67 Ye om jag minns rätt. Om nya tjänster tillförs kostar det alltså pengar. Det är emellertid inte det som har avgjort ställningstagandet i denna fråga, utan det är att man först skall försöka vinna de effektivitetsförutsättningar som finns inom datainspektionen, innan man går vidare och bygger ut organisationen. Enligt utskottet är det alltså angeläget att en prövning av de nämnda förslagen kommer till stånd, innan ställning tas till en ytterligare utbyggnad av datainspektionens organisation. Utskottet förutsätter att justitiedepartementet noga följer frågan och beaktar de behov av åtgärder som kan föreligga för att datainspektionen skall kunna arbeta effektivt och leva upp till datalagens krav till skydd för den personliga integriteten. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:20 om anslag till datainspektionen. När man talar för en sjuk sak behöver man många ord, som Bo Hammar uttryckte det. Jag konstaterar til syvende og sidst att mitt inlägg var ungefär hälften så långt som Bo Hammars.
Herr talman! Låt mig ta upp tre saker med anledning av det Kurt Ove Johansson sade. Det är inte så att vi från centerns sida helt plötsligt har tagit upp den här frågan. Vi har varje år granskat frågan om datainspektionens resurser. Det var därför, som jag sade i mitt inledningsanförande, att vi har fört den här diskussionen tidigare vid ett par tillfällen. Om jag erinrar mig rätt har även socialdemokraterna haft krav på förstärkningar av inspektionens styrelse, men då var man i opposition. Helt plötsligt har frågan inte kommit upp. Eftersom Kurt Ove Johansson hänvisar till centermotionen, vill jag säga att han läser den illa. Om gränsen för datainspektionens möjligheter att — Prot. 1985/86:100 hävda datalagen går vid två tjänster till eller inte har vi inte skrivit i vår 19 mars 1986 motion. Vi har sagt att inspektionen skall ges de resurser som erfordras för att med kraft hävda datalagen till skydd för den enskilda människan. Med hänvisning till detta och — om Kurt Ove Johansson läser hela motionen märker han att det kommer ett och här — datainspektionens uppgifter i vad gäller tillståndsgivning, tillsyn och inspektion. Det är de tre viktiga huvudområdena. Därtill kommer också information. Majoriteten har nu hängt upp sig på riksrevisionsverkets rapport. Jag tycker att det räcker att titta på rubriceringen av rapporten för att se att den egentligen inte handlar om det ni vill påstå. Det är översyn av avgiftsfinansieringen av datainspektionens verksamhet som den här rapporten handlar om. Tittar man på sammandraget av förslagen ser man att det är hur man tar in mer pengar som diskuteras, inte organisationen i övrigt. Jag har alltså utgått från att styrelsen, med sin kompetens och med sitt ansvar, har bedömt situationen riktigt när den föreslagit ytterligare två tjänster.
Herr talman! Jag skall bara bemöta Kurt Ove Johanssons kommentar över vårt särskilda yttrande. Det är ingalunda så att vi moderater tror att vi är ensamma om att slå vakt om den enskildes integritet. Både bland det svenska folket och här i riksdagen finns det säkerligen ett stöd som är större än vad vi moderater ensamma utgör. Men man kan de facto avläsa klara skiljelinjer mellan vårt och socialdemokraternas sätt att hantera integritetsfrågor. Det kan gälla Metropolitdebatten eller debatten om statistiska centralbyråns levnadsregister. Det kan gälla synen på den förenklade självdeklarationen eller när regeringen har kört över datainspektionen i ett antal viktiga frågor, t.ex. statistiska centralbyråns utbildningsregister eller lantmäteriverkets ortsprisregister. Exemplen är många, och de visar att socialdemokrater tenderar att närma sig de här frågorna på ett annat sätt än vad vi moderater och förhoppningsvis andra ledamöter av den här kammaren gör.
Herr talman! Det är möjligt att jag talade någon minut längre än Kurt Ove Johansson. Men Kurt Ove Johansson kan väl ändå inte på fullt allvar mena att jag, när jag gav uttryck för människors oro över dataregistren — berättigad eller inte — och när jag talade för att vi skulle bevilja de här två nya tjänsterna, talade för en sjuk sak. Samma sjuka sak har i så fall Kurt Ove Johansson talat för i datainspektionens styrelse. Det tycker jag inte man kan komma ifrån genom olika byråkratiska resonemang om vad som var lämpligt för några månader sedan, men inte är lämpligt i dag. Jag är också förvånad över att Gunnar Hökmark och Kurt Ove Johansson försöker få i gång något slags konstlad debatt. Ni har ju funnit varandra till hundra procent i den här frågan, det finns ju inga meningsskiljaktigheter er emellan. De dimridåer ni nu lägger ut genom att försöka gå i polemik med varandra är inte särskilt trovärdiga. Så till tjänsterna. Kurt Ove Johansson säger att kostnadstäckningen för 139 datainspektionen ligger kring 70 26, och det är meningen att verksamheten skall vara självfinansierad, vilket den inte är i dag. Men om man får fler tjänster är det möjligt att lösa den frågan. Ytterligare några tjänster skulle t.o.m. kunna ge statskassan ett tillskott. Vad det handlar om är att många institutioner och företag i dag försummar att fullgöra skyldigheten att anmäla sina dataregister till datainspektionen, och datainspektionen har inte resurser att kontrollera detta. Det är beklagligt att många företag och organisationer av olika slag och — vilket är allra mest förvånande — t.o.m. en rad statliga departement inte tycks vara medvetna om datainspektionens existens.
Herr talman! Den delutredning som riksrevisionsverket har gjort visar bl.a. att datainspektionen får lägga ned alldeles för mycket energi på att spåra upp och försöka få tag i dem som har register för att på så vis via licensmedel få verksamheten finansierad. I det perspektivet är integritetsfrågorna hotade, eftersom man inte får tillräckligt mycket tid till att utöva tillsyn och ge information. I väntan på den stora utredning som är utlovad och som riksrevisionsverket skall göra vill folkpartiet besluta om inrättandet av dessa två tjänster. Delrapporten säger att komplexiteten i ärendena har ökat enormt, och Jan Freese har uttalat att man förra året kunde göra 70 inspektioner men hade behövt göra 300. I det perspektivet är integritetsfrågorna indirekt klart hotade. Därför vill vi tillstyrka inrättandet av dessa två tjänster.
Herr talman! Nu får reservanterna bestämma sig. Bengt Kindbom har tidigare sagt att integriteten inte är hotad vare sig de två tjänsterna inrättas eller ej. Nu försöker Margitta Edgren hävda att så skulle vara fallet. Jag tror att vem som helst som sätter sig ned och sakligt går igenom den här situationen inser att datainspektionens betydelsefulla verksamhet inte allvarligt hotas om inte dessa två tjänster inrättas. Det är minst lika viktigt att tillvarata de effektivitetsvinster som går att åstadkomma utifrån de förslag som riksrevisionsverket fört fram. Jag sade tidigare att jag funnit vissa brister i den centermotion varpå reservationen bygger, och jag vidhåller att den har både felaktigheter och brister. Det står t.ex. klart och tydligt i motionen att datainspektionens kostnader täcks av licensavgifter. Jag hävdar att det absolut inte är på det sättet. Datainspektionens kostnader täcks inte av licensavgifterna, utan kostnadstäckningen ligger på 67 90. Det är obestridligt. I centerns motion står vidare: ”Enligt centerns uppfattning måste datainspektionen ges de resurser som erfordras för att med kraft hävda datalagen till skydd för den enskilda människan. Med hänvisning till detta och datainspektionens uppgifter vad gäller tillståndsgivning, tillsyn och inspektion tillstyrker vi att DI tillförs de två tjänster som upptagits i anslagsframställningen för budgetåret 1986/87.” Det är väl inget tvivel om att den redovisning jag gjorde stämmer precis med det som jag nu läste upp ur motionen. Det är föga värt att Kindbom fortsätter med sina bortförklaringar på den punkten. Prot. 1985/86:100 Sedan vill jag peka på en annan sak som jag tror reservanterna skall lägga 19 mars 1986 på minnet. Den anslagsframställning som datainspektionen gjorde byggde också på att ärendena vid inspektionen hade fått ökad svårighetsgrad. När vi hade att ta ställning till anslagsframställningen rådde det delade meningar på den punkten. Det fanns de som hävdade att det inte hade blivit någon ökad svårighetsgrad. Bl. a. gjorde DALK det. Men datainspektionen hävdade att så var fallet. Nu har vi riksrevisionsverkets utredning på den här punkten liggande på bordet, och där slås det klart fast att ärendenas svårighetsgrad absolut inte har ökat. Riksrevisionsverkets rapport ger DALK fullständigt rätt på den punkten. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg — och även lägga på minnet — när man diskuterar den anslagsframställning som gjordes av datainspektionen i augusti månad. Det är glädjande att Hökmark nu i varje fall har kommit så långt att han inser att moderaterna inte är ensamma när det gäller att slå vakt om den personliga integriteten utan att de andra partierna i riksdagen är minst lika intresserade av den frågan. Jag har tidigare försökt tala om för Hökmark att socialdemokrater påtalade de risker som fanns på det här området under flera år, innan hans partikamrater här i kammaren började tala om integritet och datapolitiska frågor. Man får ju ändå inte glömma bort att det var det socialdemokratiska partiet som i regeringsställning både genomförde datalagen och införde datainspektionen — det kan ju vara värt att plantera i bakhuvudet på Gunnar Hökmark inför de diskussioner vi i fortsättningen kommer att ha här i kammaren om personlig integritet. Debatten i dag gäller ju anslaget till datainspektionen, men eftersom flera talare hela tiden blandar in även integritetsfrågan vill jag betona detta.
Herr talman! När Kurt Ove Johansson blev överbevisad om en felaktig tolkning av motionen försökte han med en annan variant. Men det löste sig rätt bra — precis det han läste in i protokollet är motivet för vår motion och reservationen. Därmed finns det inte utrymme för de tolkningar Kurt Ove Johansson därutöver gjorde. Kurt Ove Johansson kom nu med ett andra felaktigt påstående, och det kan man diskutera utifrån budgeten. I justitiedepartementets bilaga till årets budgetproposition — som jag har här — är utgångspunkten att verksamheten är finansierad med avgifter. Det framgår av den medelstilldelning som har beräknats för 1986/87. Man har inte nått de målen — det var bl.a. det som riksrevisionsverkets översyn handlade om — men det är en annan sak. Om man utgår från de budgetposter vi har att diskutera, finns det ingen grund för att påstå att uppgiften i min motion är felaktig.
Herr talman! Jag vill ge Kurt Ove Johansson rätt i en sak som han sade i sitt senaste inlägg. Jag håller med honom om att socialdemokraternas historia 141 när det gäller skyddet av den enskildes integritet är väsentligt bättre än nuvarande praxis. Jag sade tidigare att det säkerligen finns flera ledamöter här i kammaren som är intresserade av att gå långt för att skydda den enskildes integritet, men jag sade inte att jag var säker på att Kurt Ove Johansson tillhörde dem. Tvärtom är min erfarenhet av hur socialdemokrater tagit ställning i konkreta frågor tyvärr att man oftast har valt att låta sekretessen och integriteten för den enskilde vika till förmån för myndigheternas krav på effektivitet. Det är verkligheten, och den understryks inte minst av att Kurt Ove Johansson framhåller att socialdemokraterna var bättre förr i tiden.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det här betänkandet handlar om två tjänster mer eller mindre till datainspektionen. Jag tycker inte att Kurt Ove Johansson behöver uppfatta det som skandalöst att man tar denna fråga som utgångspunkt för en mer principiell diskussion om datafrågorna, i synnerhet inte med tanke på vad som har hänt den senaste tiden, den oro som människor känner och den debatt som har förts om datainspektionen. Det var varken mer eller mindre vad jag avsåg att framföra i mitt inlägg. Jag är ledsen om det har irriterat Kurt Ove Johansson. Både Kurt Ove Johansson och Gunnar Hökmark skall veta att dessa integritetsfrågor inte hänger på om datainspektionen får ytterligare två tjänster. Jag tycker bara att det är så futtigt att ni båda, som har suttit i datainspektionens styrelse och ansett detta äskande vara rimligt och vettigt, inte kan stå för den linjen i konstitutionsutskottet, utan måste rösta nej, medan vi andra måste avge en reservation.
Herr talman! Två gånger har Kurt Ove Johansson talat om för oss att datainspektionen via egen effektivitetsförbättring skulle få medel till dessa tjänster. Men i RRV:s åtgärdsförslag kan jag inte finna att det i sig är några effektivitetsförbättrande åtgärder som skulle ge den effekten. Ett av förslagen går ut på att en informationsbroschyr skall utarbetas. Man skall ge tillstånd till samkörning, så att datainspektionen får tag i de företag på mer än fem anställda som troligtvis har register och därmed behöver få en licens. Man skall höja licensavgiften och timtaxan samt förbättra redovisningen för underlaget. Man skall också släppa på nuvarande begränsning av reseersättning. Dessutom skall man överväga att överföra informationsprogrammet till ett särskilt anslag. Jag kan inte se att det skulle finnas några effektivitetsvinster att hämta med detta. Licenserna är alldeles för få, bara ca 17 000, och borde vara vida fler. Om man slapp att lägga ned så mycket energi på att bekymra sig om att få in fler licenser, skulle man säkert bättre kunna bevaka den enskilda integriteten. Så hänger dessa två tjänster ihop.